Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att bemannade rymdresor ska kunna förverkligas. Inom regeringen är arbetet fördelat så att utbildningsminister Jan Björklund har huvudansvar för rymden, forskning och utbildning och jag som näringsminister har ansvar för turism. Sverige behöver fler hållbara turistdestinationer som är internationellt konkurrenskraftiga för att attrahera fler utländska besökare. Regeringen gav därför 2012 Tillväxtverket i uppdrag att genomföra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer. Kiruna var en av de fem pilotdestinationer som valdes ut för att ta del av insatserna, bland annat utifrån Kirunas engagemang och satsningar på rymden. Totalt har regeringen satsat 60 miljoner kronor på destinationsutveckling, och arbetet pågår nu ute i landet. Utvecklingen av bemannad rymdfart och rymdturism utgör en viktig potential för Kiruna som destination, och jag ser framför mig att det arbete som nu genomförs i destinationen kommer att bidra till en positiv utveckling för rymdturism.

Herr talman! Jag har frågat näringsministern vad hon tänker vidta för åtgärder för att Sverige ska kunna genomföra bemannade rymdresor och se till att vi får en rymdhamn i Kiruna. På det har ministern svarat att man satsar på turism. Den delen av svaret är gott och väl, att man har satsat 60 miljoner på fem olika destinationer och där Kiruna är en del. Men det är inte svaret på min fråga om vilka åtgärder näringsministern vill vidta för att bemannade rymdresor ska kunna genomföras. Det ligger ju i det som är kopplat till att detta inte bara handlar om turism utan också handlar om att man i samband med bemannade farkoster eller rymdraketer ska kunna syssla med både utbildning och forskning. Den delen finns det inget svar på, utan ministern hänvisar till en annan minister. Herr talman! Jag trodde att vi hade en samlad regering och att när en minister uttalar sig gör man det för Sveriges regering. Därför kan jag konstatera att jag känner stor besvikelse över svaret. I den förra debatten talades det om industrin, och ministern sade att industrin är en viktig del. Där kan vi nog vara helt överens. Men som jag ser det är detta en industri som ligger i sin linda - det här är morgondagens industri. Om Sverige ligger på och ligger i framkant, och om rätt beslut tas, kan vi kanske bli världsledande på bemannade rymdfarkoster och syssla med forskning och utveckling. Vi är väl, och har varit, bäst på många olika tekniska saker. Det tycker jag att vi ska vara även i framtiden. Därför känns det lite märkligt att regeringen inte kan komma till skott och få till ett ramverk, det vill säga det som saknas för att man ska kunna genomföra bemannade rymdresor. Det är själva ramverket som jag efterlyser i min interpellation, och det är just det svaret som saknas. Med tanke på möjligheten till forskning, och att vi i så fall ska knyta forskare till oss här i Sverige, måste vi beakta den konkurrens som finns på det här området. I USA har man löst det och kommit en bit på vägen. En annan stark konkurrent är Storbritannien, och där är de på gång. Om de kommer före Sverige kommer vi att konkurrera om forskarna. Det vore väl lite olyckligt om vi nu skulle förlora på upploppet på grund av att den svenska regeringen inte kan sätta sig ned tillsammans och ta ett beslut, mellan minister Björklund och näringsministern, som är här i kammaren och säger sig vara positiv. Jag väntar fortfarande på besked om vad ministern avser att vidta för åtgärder.
Herr talman! Jag välkomnar generellt planerna på en hållbar svensk rymdturism. Vi har haft en snabb tillväxt inom besöksnäringen under framför allt de senaste åren. Det gäller både hur destinationerna har utvecklats, till att bli mer exportmogna och mer internationellt intressanta, och den jobbtillväxt som vi ser i besöksnäringen, inte minst på landsbygden. Vi behöver nu fylla på i förråden med fler attraktiva besöksmål. Det jobbar såväl regeringen som destinationerna och Visit Sweden med. Om vi går in specifikt på rymdverksamheten krävs det tillstånd för att bedriva rymdverksamhet, och det regleras i lagen om rymdverksamhet och förordningen om rymdverksamhet. Specifika frågor som rör just detta lagstiftningskomplex är statsrådet Beatrice Ask ansvarig för. Specifika frågor som rör till exempel Rymdstyrelsen och förordningen om rymdverksamhet är Jan Björklund ansvarig för. Jag tar upp detta just för att interpellanten ska förstå att dessa frågor är uppdelade på olika områden beroende på om det gäller lagar om rymdverksamhet eller Rymdstyrelsen, det vill säga forskningsdelen, som av naturliga skäl är knuten till forskningsminister Jan Björklund. Vi följer dessa frågor väldigt nära från Näringsdepartementets håll. Så sent som i förra veckan, den 11 april, aviserade Jan Björklund och regeringen en ny nationell rymdstrategi för att svensk forskning och industri ska kunna utvecklas och bidra till svensk tillväxt. Syftet med utredningen och den breda översynen är att de ska resultera i mål och prioriteringar för hur Sverige som land ska kunna få ut mesta möjliga av investeringarna på rymdområdet. I utredningsdirektiven omnämns kommersiellt bemannad rymdfart. I går såg jag till exempel att just den nationella rymdstrategin välkomnas av dem som arbetar med Spaceport Sweden uppe i Kiruna. En viktig del som är en bra och angelägen bas för att utveckla rymdturism, förutom de tillstånd som måste till och som man nu tittar på i rymdstrategin, är att destinationen själv behöver utvecklas och samla förstudier och material för detta. I Kiruna fokuserar destinationsbolaget Kiruna Lappland på att öka attraktionskraften för destinationen med bland annat satsningar på rymdturism. Exempel på insatser som destinationerna jobbat med är att man har tagit fram en förstudie och ett koncept för ett Space Visitor &amp; Science Center med inriktning på rymden. Utöver det jobbar man med andra frågor som är viktiga för att stärka Kiruna som turistdestination. I ljuset av både det vi gör för att stärka Kiruna som turistdestination och det regeringen så sent som förra veckan aviserade med en nationell rymdstrategi, och som har välkomnats av de aktörer som arbetar med detta, är det tydligt att regeringen gör en hel del för att stärka denna del både för forskning och för industri framåt.
Herr talman! Det som möjligtvis är lite förvånande är väl att de som nu finns uppe i Kiruna bara står och väntar. De behöver ju bara besked. Det är i grund och botten det som hela frågan handlar om. De är inte hjälpta av en nationell rymdstrategi med en bred översyn, för det tar tid. De behöver tillstånd och besked nu. Den här industrin tror jag kan vara en framtidsindustri, med hundratals jobb uppe i Norrbotten. Jag är inte säker på att det räcker, utan det kan handla om ännu fler. De behöver bara besked om tillstånd. De behöver inte mer översyn. De har kunskapen. Men de konkurrerar med USA och med Storbritannien. USA har ett ramverk, och Storbritannien är på gång. Där är ministern med på banan. Och de har sagt att de ska bli mer eller mindre världsbäst på detta. Det är det Sverige konkurrerar med, och det är om det vi behöver få besked om vi vill gå vidare. Vi kan inte vänta på en utredning - framför allt inte investerarna. Det står ju investerare beredda att sätta in pengar omgående om man bara får tillståndet. Det blir ett moment 22. Det måste väl ändå vara bättre att ministrarna talar med varandra och ser till att lösa detta oavsett vems ansvarsområde det är. Vid varje tillfälle som den svenska regeringen uttalar sig i en fråga utgår jag nämligen från att det är en regering som uttalar sig, inte fyra olika partier som har olika viljeuttryck. Det handlar om Sveriges regering. Då måste väl näringsministern kunna göra en viljeinriktning och säga att vi ska lösa detta och att vi ska lösa det innan vi blir utkonkurrerade. Om Storbritannien kommer före Sverige blir det naturligtvis konkurrens om forskarna. Har britterna då knutit till sig ett visst antal forskare blir det svårare för Sverige att knyta till sig forskare. Då ska vi konkurrera där. Därtill ska det byggas rymdraketer, och det blir också en konkurrensfråga när man ligger steget efter. Jag hoppas verkligen att ministern i sitt nästa inlägg kan se att detta kan vara en framtida industri för Sverige som kan skapa massor av arbetstillfällen, framför allt uppe i Norrbotten, men som också kommer att skapa ringar på vattnet till annan industri. Det kommer att handla om att upptäcka och se nya saker, sådant som vi faktiskt inte känner till i dag, som man kan få del av. Ur ett långsiktigt perspektiv är turismen som jag ser det bara en liten bit. Det är forskningen och utbildningen som kan bli den stora industrin och som kan generera både exportpengar och tillväxt till Sverige.

Herr talman! Talmannen har kanske liksom jag legat och tittat upp mot rymden en vinternatt, fascinerats av det oändliga och ofattbara och tänkt att det kanske en dag finns möjlighet att själv få sväva tyngdlöst och samtidigt se jorden från ovan. Idén om rymdresor har ju funnits under väldigt lång tid, men det är sedan början av 2000-talet den har övergått från en idé till en konkret verksamhet för att förverkliga rymdturismen. Det går allt snabbare med den teknikutveckling vi har. Nyligen har man genomfört ytterligare en lyckad testflygning. Allting pekar på att de första passagerarna kommer en bit ut i rymden innan det här året är slut.

Erfarenheten av raketuppskjutning har vi sedan länge i regionen. Vi har infrastrukturen. Vi har förutsättningar rent fysiskt men också en omgivning som redan i dag drar tusentals människor från hela världen. Som flygplatschefen Peter Salomonsson säger i januarinumret av Besöksliv: Vi har polarnatt och midnattssol, norrsken och ishotell och så rymden ovanpå allt det. Ministern var inne på att Kiruna har gjort en förstudie där man pekar på potentialen i att etablera rymdhamnen och få i gång rymdturismen. Man bedömer att det handlar om 145 000 besökare, en omsättning på över 1 miljard i regionen och en mängd nya arbetstillfällen. Men när jag lyssnar på näringsministern i debatten stärks också min övertygelse om att vi måste ta ett samlat grepp om frågan när det gäller rymden. Det handlar om att ta det breda greppet, men det handlar också om att säkerställa att de lagar vi måste stifta och de beslut vi måste ta inte bakas in i det stora hela så att det rinner oss ur händerna. Satsningen på rymden berör så mycket. Det är besöksnäring, forskning, utbildning, infrastruktur, transport och utveckling av helt nya produkter. Det är helt enkelt en färd där jag inte tror att Sverige har råd att inte säkra att vi finns med i täten. De potentiella vinsterna för Sverige som nation är stora, och intresset för den svenska rymdindustrin är stort. Sverige och Kiruna konkurrerar med omvärlden. Det handlar om en handfull orter som kan bidra till att förverkliga den här nya industrin. Då vore det väldigt tråkigt om vi snubblar eller stannar på slutet, om vi blir förbisprungna för att vi inte springer fort nog. Det behövs en tydlig politisk vilja. Det behövs en samlad rymdstrategi. Det behövs också redan nu ett regelverk för bemannade rymdfärder. Jag undrar därför dels när rymdstrategin ska vara färdig, dels om näringsministern inte ser faran i att besluten om regelverk bakas in i det stora hela.
Herr talman! Carina Adolfsson Elgestam ställer en angelägen fråga om hur det ska bli med bemannande rymdfärder från Sverige och med rymdhamnar. Det är en viktig fråga. Ministern gick igenom vad regeringen har gjort. En nationell strategi för rymden är på väg. Det är jättebra. Jag tror dock inte att det är så enkelt att man kan säga att det bara är att ge tillstånd. Det kommer nog att krävas en del lagändringar för att man ska få genomföra det här. Det måste få utredas, och nu säger man att utredningen ska vara klar i mars 2015. Det tycker jag ändå är ganska snabbt marscherat. Det här är ju någonting som Spaceport Sweden faktiskt har begärt att få svar på. Rymdfärder kan ge en jättestor boost för Sverige. Men tittar man på de internationella exemplen - Spaceport America och Nasas anläggningar - ser man att besöksnäringen är den kanske största delen. De har väldigt många besökare och väldigt hög omsättning. Här har Kiruna en jättestor fördel. Det finns en etablerad besöksnäring. Den ska vi bygga vidare på kompetensmässigt. Men om vi ska få till en rymdhamn i Kiruna krävs det inte bara tillstånd och att det finns investerare som vill investera i rymdfarkosterna. Vi måste också ha en besöksnäring där man kan få uppleva rymden. Jag kanske inte vill åka till rymden utan uppleva den på backen. Jag vill se uppskjutningar och vara med på det hela. Det kommer att krävas gigantiska investeringar. Man har en besöksnäring som har stor potential. Tänk er då att man tillför högre restaurangmoms och högre arbetsgivaravgifter för alla unga som finns i branschen. Spetspersonalen som ska finnas där och som har ganska goda inkomster ska få höjda marginalskatter. Ska vi kunna locka internationell kompetens till Kiruna gäller det att vi har ett skatteklimat som faktiskt är attraktivt. Jag vill avsluta med att säga: Avstå från flygskatt! Det gynnar inte Kiruna.
Herr talman! När jag lyssnar på socialdemokraterna i debatten märker jag att de gör allt som står i deras makt för att utmåla skillnader när det i stället är så att ambitionen är densamma som regeringens. Anledningen till att jag uppehåller mig vid just rymdturism är att interpellanten Carina Adolfsson Elgestams rubrik på interpellationen är just Rymdturism. Det är därför jag svarar på frågan som handlar om rymdturism. Det är en fråga som ligger i min portfölj. Jag kan också konstatera att det statliga riskkapitalbolaget Inlandsinnovation har investerat i Spaceport Sweden. Det är ett riskkapitalbolag som Socialdemokraterna har uttryckt skepsis mot, men man har gjort investeringar för att möjliggöra för detta företag. Jag har också sagt i debatten att jag välkomnar planerna på en hållbar svensk rymdturism. Vi har stärkt detta bland annat genom att Kiruna är en av fem pilotdestinationer i hela Sverige som har fått medel av regeringen för att arbeta med turismen och utveckla destinationerna. Det är inte Socialdemokraterna som har pekat ut Kiruna. Det gjorde man inte när man hade möjligheten, och man har inte gjort det nu heller, utan det är den nuvarande regeringen genom Tillväxtverket som har pekat ut satsningar på pilotdestinationer runt om i landet. Jag har i debatten också berättat om en ny nationell rymdstrategi som aviserades i förra veckan. Den har välkomnats av de aktörer som jobbar med de här frågorna. I utredningsdirektiven nämner man också kommersiellt bemannad rymdfart. Det är inte bara ett pennstreck som ska göras, utan det krävs rättssäkerhet och utredning för att göra vissa förändringar, och den ordningen hoppas jag kommer att råda även om olyckan skulle vara framme och Socialdemokraterna skulle komma till makten: Man bereder saker och ting, och det gör man genom den här utredningen, som ska titta på just kommersiellt bemannad rymdfart. Rymdturism ligger i hela regeringens intresse, och vi svarar med en röst. Men hade Carina Adolfsson Elgestam velat ha en diskussion om forskning borde hon ha haft en interpellationsdebatt med forskningsministern. Men jag är beredd att svara på alla frågor och tycker också att jag har gjort det. Turismen är en del som interpellanten själv tog upp. Jag tycker att det är bra att vi har den diskussionen. Jag kan konstatera att det är hela alliansregeringen som har lagt fast aviseringen om en nationell rymdstrategi. Det är på tiden, och det är bra att regeringen tar detta initiativ för att lägga en bra grund framåt.

Herr talman! Jag vill börja med att vända mig till Johan Johansson: Visst kommer väl du från Norrbotten? Jag är inte så säker på att dina väljare där hemma känner sig helt nöjda med ditt svar här i debatten, som mer var riktat till mig och Socialdemokraterna. Det här är en viktig fråga för Norrbotten, för jobb och tillväxt, men också för hela Sverige. Det här skulle ju spilla över till så många andra industrier. Ministern hänvisar till rubriken på min interpellation. Det är helt riktigt att det står "rymdturism" i rubriken, men i interpellationen står också: "I Kiruna håller en ny industri på att växa fram och Sverige kan om några år vara världsledande på en rymdhamn med dagliga avgångar mot tyngdlöshet. Att ta steget och utveckla bemannad rymdfart där turism är en del, forskning och utbildningen en annan." Så står det i interpellationen, men det ministern har svarat på är det som är kopplat till turism. Det är en del, men det som kan generera den stora tillväxten i Sverige och den stora konkurrensen är det som är kopplat till forskning och utbildning. Där kan vi ligga steget före och upptäcka nya saker. Det är där tyngdpunkten ligger, och det saknas i svaret. Det vore bättre om ministern vore ärlig och sade att vi ska se till att vi får ett tillstånd. Det handlar ju om ramverket. Som jag har uppfattat det i de samtal jag har haft med dem som är inblandade och jobbar med detta är det inte en lag som behöver ändras, utan det handlar om tillståndet. Det är inte så avancerat som ministern vill ge bilden av här.

Herr talman! Jag är helt övertygad om att det här är en framtidsbransch där Sverige behöver finnas med och behöver ha en ledartröja för de möjligheter det ger. Spaceport Sweden tror att Sverige har en potential att fånga 25 procent av den globala marknaden för rymdturismen, men då måste det också till ett svenskt politiskt beslut som möjliggör affärer med rymdoperatörerna. På flera håll i Europa finns, som vi har hört i debatten, initiativ som öppnar för rymdturism. Storbritannien ligger kanske närmast, med en väldigt tydlig agenda från regeringen. Vi har dock fortfarande ett försprång när det gäller infrastrukturen och erfarenheten på området. Men också Holland, Tyskland och Spanien har långt gångna planer på att utforma egna program för kommersiella bemannade rymdfärder. Då är det också viktigt att vara tydlig i den här debatten. Det handlar ju inte om statliga pengar utan om vilja och visioner. Det handlar om regelverk och tillstånd som gör att de som vill investera i den här branschen får den möjligheten. Vi hörde att den nationella rymdstrategin ska vara klar till mars 2015. Det sade en av debattörerna. Det är bra att vi får en nationell rymdstrategi. Men vi vet alla här i kammaren att det inte innebär att vi har de regelverk och tillstånd som skulle behövas. Ministern pekar på att detta nämns i utredningsdirektiven, men för mig är det viktigt att säkerställa att regeringen levererar både en nationell rymdstrategi och regelverk som gör det möjligt med bemannade rymdfärder.
Herr talman! Som alla debattörer har sagt här finns det stor potential för Spaceport Sweden att bli ett flaggskepp för Sverige för att öka svensk attraktionskraft både när det gäller besöksnäring och när det gäller forskning och utveckling. Och ja, herr talman, jag är från Norrbotten. Det är just därför jag bryr mig om den här frågan. Det är just därför jag är rädd för att höjd krogmoms, höjda ungdomsarbetsgivaravgifter, införandet av en flygskatt och höga marginalskatter för dem som kommer som experter och ska jobba i den här branschen kommer att slå mot Kiruna.
Herr talman! Jag vill tacka för en bra debatt. Detta är en viktig fråga såväl för forskning och industri som för besöksnäringen. Jag välkomnar att Socialdemokraterna gillar de satsningar som alliansregeringen har gjort för att stärka besöksnäringen både genom pilotdestinationerna och genom aviserandet av en nationell rymdstrategi, som regeringen presenterade i förra veckan. Det är bra att Socialdemokraterna ansluter sig till detta. Vad jag däremot är lite bekymrad för är att man verkar se ned på besöksnäringens potential för jobbskapande. Man pratar om forskning och industri, och det är viktiga delar, men man får inte glömma den betydelse som besöksnäringen har för att skapa jobb och tillväxt. Det är en av Sveriges nya basnäringar. Över 160 000 personer jobbar där, och det finns stora möjligheter framöver att också dra nytta av rymdturismen för att bygga besöksnäringen starkare och få fler jobb i Kiruna och Norrbotten.